Herr talman! I skatteutskottets betänkande 17 tillstyrker utskottet proposition 1989/90:14, i vilken förelås att Sverige tillträder en ny konvention om handräckning i skatteärenden, Europarådskonventionen. Konventionen innehåller bestämmelser om utbyte av upplysningar, delgivning av handlingar samt indrivning och säkring av skattefordringar. Den har utarbetats inom Europarådet och OECD på bl.a. svenskt initiativ och överensstämmer i stora delar med det nu gällande nordiska handräckningsavtalet. Avsikten är att konventionen skall gälla direkt i Sverige. I propositionen förelås vidare att den reglering av handräckningen i skatteärenden som nu finns i lagen om utredning i skatteärenden och lagen om uttagande av utländsk skatt, tull och annan allmän avgift samt olika förordningar ersätts med en ny lag om ömsesidig handräckning i skatteärenden. Utskottet föreslår vissa justeringar i propositionens lagförslag. Tidpunkten för ikraftträdandet flyttas till den 1 juli 1990. Till betänkandet har fogats två reservationer, på vilka jag härmed yrkar avslag. Sverige har i dag ett omfattande utbyte av information i skatteärenden. Sverige erhåller närmare 15 000 automatiska uppgifter per år och sänder lika många till andra stater. De länder med vilka detta utbyte för närvarande är vanligast förekommande är, förutom de nordiska staterna, Frankrike, Västtyskland och USA. Genom den alltmer ökade internationella rörligheten för bl.a. kapital och arbetskraft framstår det som mycket angeläget att det internationella samarbetet mellan skattemyndigheter i olika stater utvecklas ytterligare. Ett sådant samarbete förutsätter att internationella regler skapas för hur ett samarbete skall gå till. Härutöver krävs också regler som tillgodoser de skattskyldigas intressen och berättigade krav på rättssäkerhet. I och med att Europarådet och OECD utarbetat den nu aktuella konventionen har ett regelsystem som i stor utsträckning uppfyller de tidigare nämnda kraven skapats. I reservationen av moderaterna, folkpartiet, centern och miljöpartiet har anförts att denna fråga har forcerats fram. Detta anser jag vara ett mycket märkligt påstående. Jag vill påminna om att skatteutskottet beslutade att bereda konstitutionsutskottet och justitieutskottet tillfälle att yttra sig. Även Svenska arbetsgivareföreningen har haft möjlighet att komma in med ett fylligare yttrande. Detta är enligt utskottsmajoritetens sätt att se inte att forcera fram ett ärende. Konstitutionsutskottet har i sitt avgivna yttrande tillstyrkt propositionen, förutom den del som gäller anmälan av de skatter och avgifter som konventionen skall omfatta. Avsikten var att de skatter och avgifter som anmälts skulle finnas i en bilaga A till konventionen. Konstitutionsutskottet påtalade att detta förfaringssätt skulle ha sådana inslag av normgivning att det bör införlivas med svensk rätt genom lagreglering, för att det inte skall råda något tvivel om att förfarandet står i överensstämmelse med regeringsformen. Så kommer nu att ske enligt betänkandet. Så till remissbehandlingen av förslaget. Man anser från reservanternas sida att det är en brist att enbart åtta myndigheter och organisationer remissbehandlat förslaget. Vidare anser man att vissa delar ej har remissbehandlats över huvud taget på grund av bl.a. lagrådets omarbetning. Jag vill påstå att det inte alls är ovanligt att förslag omarbetas, och det är ju helt klart att man inte kan låta alla omarbetningar som görs återigen gå ut på remiss. När det gäller antalet remissinstanser, så är det antal som remissbehandlat förslaget inte ovanligt litet, utan det är ganska normalt. Reservanterna har även tagit upp den teknik som föreslås för att införliva konventionen med svensk rätt. Denna fråga har behandlats av konstitutionsutskottet tidigare. Man har uttalat att konventioner på utländska språk bör omformas till svensk lagtext, men att de kan tillåtas gälla direkt när särskilda skäl föreligger, exempelvis att reglerna huvudsakligen riktar sig till myndigheter eller särskilda grupper av enskilda, för vilka det inte kan antas innebära några svårigheter att ta del av konventionstexten. Även lagrådet har efter noggrant övervägande godtagit den valda lagstiftningstekniken. Man konstaterar att rättssäkerheten tryggats genom bestämmelserna i den föreslagna handräckningslagen, att det finns uttalanden i propositionen som kan tjäna till ledning för rättstillämpningen beträffande konventionen och att förutsättningarna för en enhetlig rättstillämpning är goda, eftersom bestämmelserna i första hand skall tillämpas av riksskatteverket. Så till förslagen om ändringar i rättegångsbalken och sekretesslagen. Skälen till dessa ändringar är att säkerställa att sekretessen för uppgift som erhållits enligt avtal med främmande stat inte bryts i samband med domstolsförfarandet. Bl.a. åläggs domstolarna att hålla muntlig förhandling inom stängda dörrar i vissa fall. De föreslagna ändringarna berör främst skattemålen i de allmänna förvaltningsdomstolarna, och dessa får redan i dag förordna om stängda dörrar så snart det kan antas att det kommer att förebringas uppgifter som är sekretessbelagda. Det torde vara regel att så sker. Enligt utskottets mening innefattar de föreskrivna ändringarna i rättegångsbalken och sekretesslagen ett mycket begränsat ingrepp i domstolsoffentligheten. Med hänsyn till att ändringarna har betydelse för Sveriges möjligheter att på ett effektivt sätt delta i det internationella samarbetet på skatteområdet, anser utskottsmajoriteten att förslaget skall antas, Det är ytterligare en sak som jag anser vara märklig i behandlingen av denna fråga. Det är att moderaterna, folkpartiet och centerpartiet inte hade några synpunkter på propositionen under motionstiden. Den enda motionen som avlämnades då hade miljöpartiet undertecknat. Men detta kanske jag kan få svar på under debattens gång. Herr talman! Med hänvisning till vad jag anfört yrkar jag bifall till utskottets hemställan och återigen avslag på reservationerna.

Herr talman! Fru Staaf-Igelström sade att det inte har skett någon forcering av detta ärende i riksdagen. Hon hänvisade bl.a. till att konstitutionsutskottet har haft möjlighet att yttra sig. Hon var förvånad över reservanternas kritik. Ja, men kritiken har inte riktats mot behandlingen i riksdagen. Där har vi haft mycket god tid på oss. Motionstiden gick ut redan den 28 november i fjol. Som framgick av mitt inledningsanförande riktas kritiken mot den förberedande behandlingen av ärendet. Ärendet hade inte remissbehandlats fullständigt. Efter ändringarna gick det inte ut på remiss igen. Det är ovanligt att göra så, sade fru Staaf-Igelström. Det fanns ingen som helst anledning att forcera detta ärende. Ikraftträdandet skulle ske vid årsskiftet, men det gick av praktiska skäl inte. Nu har man utsatt ikräftträdandet till kommande halvårsskifte. Ingenting hade hindrat att ikraftträdandet skett vid nästa årsskifte. Då hade det funnits all världens tid att ge ärendet den omsorgsfulla behandling som grundlagen föreskriver. Fru Staaf-Igelström sade mycket riktigt att det internationella samarbetet är angeläget. Men nu råder det beklagligtvis oklarhet om huruvida den nya konventionen hindrar den svenska inledande anpassningen till EG:s regelsystem. Några EG-länder har för övrigt röstat mot konventionen. Det är betänkligt att vi då genast är beredda att skriva under den.
Herr talman! Lisbeth Staaf-Igelström och jag tycks ha läst samma ord, men på olika sätt. Det är helt riktigt att domstolarna i dag själva får avgöra sekretessen i de ärenden som behandlas. Konventionen innebär att utländska regler skall gälla i Sverige. De svenska domstolarna skall i detta fall lyda under de stora herrarna i Tyskland, Frankrike och USA. Jag undrar hur det skall gå för ett litet land som vårt, om vi fortsätter att ge efter på detta sätt. Det är ett mycket illavarslande tecken.

Herr talman! Först vill jag säga till Knut Wachtmeister att jag och utskottsmajoriteten anser att vi har behandlat detta ärende tillräckligt länge. Det har fått en bra behandling. Jag vill fråga: Varför motionerade inte moderaterna under motionstiden för denna proposition, om ni anser att behandlingen var så dålig? EG-länderna har en egen reglering på detta område. Men det hindrar väl inte att de kan tillämpa konventionens regler även vid kontakter med länder som inte tillhör EG. Sverige har tidigare vägrats att delta i EG:s handräckningssystem. Bl.a. därför tog Sverige initiativ till den nya konventionen. Gösta Lyngå tog upp ändringen i rättegångsbalken. Jag säger som jag har sagt tidigare att den ändringen tillkom för att underlätta för Sverige att få sekretessbelagd information från utlandet. Lagrådet, konstitutionsutskottet och skatteutskottets majoritet har tillstyrkt att vi gör denna ändring.
Herr talman! Fru Staaf-Igelström frågade varför vi moderater och andra partier inte motionerade i detta ärende. Ja, detta är en ytterst komplicerad juridisk materia. Skälet till att vi inte motionerade är att den information som vi annars snabbt och gärna insuper inte nådde oss i tillräckligt god tid för att vi skulle kunna motionera innan motionstiden gick ut den 28 november i fjol. Det hindrar dock inte att min kritik kvarstår. Det var fullkomligt onödigt att forcera fram propositionen på det sätt som skedde, när det nu har gått fem månader sedan motionstiden gick ut. Det hade varit bättre att framlägga propositionen senare men göra det mera omsorgsfullt. Slutligen en sak till beträffande EG. Så sent som i höstas var det bara två länder som hade godkänt konventionen. Det kan vara symtomatiskt att inget av dessa två länder tillhör EG. Den problematiken kvarstår med all önskvärd tydlighet för oss i Sverige.

Herr talman! Jag begärde ordet för att visa att vi från centerpartiet helt och fullt står bakom både reservation 1 till detta betänkande och den kritik som har framförts mot ärendets behandling. Riksdagens uppgift är ju att bevaka rättssäkerheten. Det är tur att det åtminstone finns en opposition, som är aktiv i den frågan. Vi kan inte fullständigt överlämna lagstiftningen åt regeringsinnehavarna. Här gäller det att bevaka varje område. Är det ett svårt område, är det inte alltid så lätt att läsa igenom lagtexterna. Speciellt de internationella reglerna är oerhört svåra att genomtränga, om man inte jobbar med dem varje dag. Att kritisera oss för att inte ha motionerat i frågan visar att man på något sätt negligerar vikten av information i förväg om svåra saker som skall behandlas här i riksdagen.
Herr talman! Vi negligerar absolut inte vikten av information i denna fråga, vilket centerpartiets företrädare påstod. Tvärtom tar vi mycket allvarligt på detta ärende. Vi har läst igenom texten noggrant, och därefter har vi tagit ställning.

Herr talman! Ekonomin blir alltmer internationaliserad. Den internationella arbetsfördelningen kan vara till gagn för alla som deltar i den. Detta är nödvändigt. Däremot är det naturligtvis inte nödvändigt att överlåta ett lands nationella oberoende på en annan stat. Det gör att vpk är motståndare till den typ av överstatlighet som de europeiska gemenskaperna innebär på det politiska området. Vi anser att man med andra metoder kan klara av de flesta av de problem som reses, när man inte går med i EG. Man kan vinna en rad andra fördelar. I den internationella ekonomin är det viktigt att se till att transaktionerna sker på rimliga och rättvisa villkor och att man iakttar de skatteregler som gäller. I den internationella ekonomin blir det allt svårare att kontrollera detta. Det är möjligt att flytta vinster från det ena landet till det andra. Det finns möjligheter till skatteundandragande inom den internationella ekonomin. Detta är vi motståndare till och vill åtgärda. Jag vet att det gäller även miljöpartiet. Vi och miljöpartiet är motståndare till EG. Ledamoten från miljöpartiet sade sedan att om ni i vpk såg saken som vi ser den, då skulle ni säkert stödja oss. Ja, självklart skulle vi det. Men vi ser inte saken som miljöpartiet ser den. Ett gammalt ordspråk säger att det bästa inte får bli det godas fiende. Jag tror att motståndet inom miljöpartiet mot EG leder till att man driver en viss del av en fråga till sin spets och glömmer de övriga aspekterna på den. Miljöpartiets företrädare sade att man inte får vara jesuitisk och säga att ändamålet helger medlen. Jag får försvara både vpk och jesuiterna. De senare har aldrig påstått detta. Det är en protestantisk propagandalögn. Det är också fel att kritisera vpk:s politik på detta sätt. Ändamålet helgar aldrig medlen. Vi kan aldrig tänka oss dessa inskränkningar i offentlighetsprincipen inom rättegångsväsendet vad gäller tryckfrihetsmål. Om vi skall slippa att gå med i EG och ändå få en viss kontroll över dessa internationella transaktioner, då måste vi träffa ett avtal därom. Detta avtal förutsätter en viss typ av sekretess. Annars går det inte att teckna något avtal. Det bästa får alltså inte bli det godas fiende. Jag tycker t.o.m. att det är rimligt med ett visst mått av sekretess i sådana här frågor. Det är rimligt att företag slipper få sin interna bokföring utlämnad i en offentlig process. Det kan ju visa sig att företaget är helt oskyldigt. Det går inte att förutsätta att varje företag som dras in i en skattetvist är skyldigt. Inte ens om företaget är skyldigt kan det anses riktigt att alla interna affärshandlingar lämnas ut och ges offentlighet. Det är en fråga om rättssäkerhet även gentemot företagaren. Därför är denna sekretessbestämmelse tämligen väl avvägd och rimlig. Varför har det då blivit en sådan turbulens i denna frågas slutliga behandling? Jo, det beror på att Svenska arbetsgivareföreningen har startat ett hårt påtryckningsarbete. Inlagorna är mycket tjocka. Det är kanske det som gör att många behöver så lång tid på sig för att läsa dem. SAF hoppas att detta ärende skall fördröjas så att det inte blir något beslut. Vi har redan hört ledamoten Knut Wachtmeister berätta att man inom EG inte är speciellt attraherad av den här konventionen. Det är alltså inte fråga om en EG-anpassning att anta denna konvention utan ett sätt att stå utanför EG. Några EG-länder har röstat emot, sade Knut Wachtmeister. Ja visst, så är det. Kan det nu sägas att initiativtagaren själv hesiterar, då stärks de gemensamma arbetsgivarkrafterna ute i Europa i sin vilja att säga nej till denna konvention. Det bästa får inte bli det godas fiende. Jag vet att miljöpartiet vill inskrida mot skatteundandragande. Gör då det, och därefter skall vi förena oss i kampen mot EG. Genom bl.a. konventioner av detta slag skall vi se till att slippa gå med i EG för att nå dessa mål. Det räcker inte att säga nej; man måste också kunna föreslå en konstruktiv lösning på problemen. Det finns också ett väsentligt problem. Kom tillbaka med ett nytt förslag, säger kanske någon. Men ofta finns det ett pris för att få någonting. I detta fall är priset att man måste godkänna sekretessen vid domstolsförhandlingen. Det är inte ett högt pris utan enligt min mening ganska rimligt. Däremot är det orimligt att tro att det går att få sekretess i samband med tryckfrihetsmål. Det kan bli sådana tider, men sådana beslut fattar i så fall denna kammare mot vpk:s röster.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
Herr talman! Lars Bäckström och jag tycks ha gemensamma utgångspunkter men kommer ändå fram till olika resultat. Vi anser båda att det goda och det bästa finns inom våra resp. partier. Jag vet inte vilket som var vilket i sammanhanget. Överstatliga styrningar av svenska organ är inte något som vi vill gynna. Men vi liksom vpk vill bekämpa skatteflykt till andra länder. Enligt vår mening är nuvarande förslag till konvention inte acceptabelt. Svenska domstolar påtvingas nämligen regler som inte överensstämmer med de regler som anges i regeringsformen. Vi vill därför ha ett annat förslag till konvention. Enligt vår mening kan Sverige, som har påbörjat dessa förhandlingar, genomdriva ett avtal som tillgodoser svenska domstolars behov.

Herr talman! Sverige har världens högsta skattetryck. En riksdagsmajoritet bestående av socialdemokraterna och folkpartiet kommer om drygt en månad att fatta beslut om att genomföra en gigantisk skatteomläggning, som leder till ett ännu högre skattetryck. I gårdagens Morgoneko hörde jag folkpartiledaren säga att han på en egentligen mycket klok fråga från en av sina medlemmar svarat att han inte hade som målsättning att kasta socialdemokraterna ur regeringssadeln. Han poängterade i stället att vi i Sverige även med en folkpartiledd regering hade fått hålla till godo med ungefär samma politik som socialdemokraterna har fört. När man i ljuset av detta uttalande samtidigt läser att professor Anders Åslund menar att Sverige med utgångspunkt i dagens regeringspolitik kan vara det mest socialiserade landet runt Östersjön vid sekelskiftet år 2000, då är Sverige alldeles på fel väg. Herr talman! För Sveriges bästa är det nödvändigt att moderata samlingspartiet så snart som möjligt blir det största partiet i vårt fina land. Vi är det enda parti som för det första kan föra Sverige ur den ekonomiska krisen och för det andra kan utforma en framtidsinriktad politik som skapar förutsättningar för människorna i vårt land att själva kunna forma sin egen livstillvaro. Herr talman! Jag har velat inleda dagens debatt med utgångspunkt i den verklighet vi lever i. Världens högsta skattetryck har nämligen fört med sig att vi har fått ett komplext och svåröverskådligt skattesystem, som i många avseenden under den socialdemokratiska regeringsperioden på 1980-talet lett till att rättssäkerheten för de enskilda medborgarna inte alltid satts i första rummet. Den socialistiska ambitionen har i alltför hög utsträckning präglats av att stifta ett antal lagar som har inneburit att statens intresse satts i första hand. Den s.k. generalklausulen är ett typexempel på hur man vill öka statens maktbefogenheter. Socialdemokraterna vill nämligen skärpa innehållet i denna klausul. På regeringens initiativ har frågan nyligen utretts. När man tar del av vad remissinstanserna uttalat om detta förslag kan man också se hur lättvindigt regeringens närstående hanterar rättssäkerheten. På ena sidan står exempelvis juridiska fakulteten i Uppsala, Göta hovrätt och kammarrätten i Stockholm. Dessa har samtliga med kraft avvisat förslaget. I deras remissvar finns uttryck som ”sådana brister att det inte kan läggas till grund för lagstiftning”. Ett annat lyder: ”Utredningen synes ha missuppfattat sambandet mellan civilrätt och skatterätt”. Ett tredje lyder ”Utredningens ändringsförslag är inte utformat på ett sätt som tillgodoser rimliga krav på rättssäkerheten. Alltför stora krav ställs på den skattskyldige när det gäller att överblicka och bedöma grunderna för olika delar av lagstiftningen. Förutsebarheten minskar på ett sätt som hovrätten finner oacceptabelt.” LO konstaterar, i motsats till vad jag nyligen citerat, att ”utredningens förslag bidrar till en effektivare skatteflyktsklausul och att de tillgodoser rimliga krav på rättssäkerhet”. Och Bankinspektionen uttalar: ”Utifrån de synpunkter som bankinspektionen har att beakta har inspektionen ingenting att erinra mot utredningens förslag.” Utskottsmajoriteten behandlar i detta betänkande inte i sak frågan angående den s.k. generalklausulen. Man hänvisar till att regeringskansliet bereder frågan. För det första: Hur tolkar Bo Forslund LO:s synsätt, att medborgarna i vårt land får hålla till godo med rimliga krav på rättssäkerhet — angående uttalandet om generalklausulen? För det andra: Har den socialdemokratiska utskottsgruppen för avsikt att verka för att denna främmande fågel i svensk skattelagstiftning, som generalklausulen innebär, försvinner? Och när kommer den att försvinna? Herr talman! En väl fungerande skattelagstiftning är beroende av att medborgarna känner lojalitet mot systemet. Ett orimligt högt skattetryck, ett komplicerat och ibland orättvist system och en omfattande byråkrati verkar i motsatt riktning. Detta är några av de många skäl för att sänka skattetrycket som vi moderater envetet under lång tid har hävdat. Det är ofattbart att socialdemokraterna och folkpartiet inte bara envetet håller fast vid världens högsta skattetryck utan t.o.m. bidrar till att vi får ett högre. I samband med att man kommit till samma ståndpunkt som vi moderater när det gäller att slopa den statliga inkomstskatten för det stora flertalet svenskar föreslår man att världens redan högsta mervärdeskatt skall bli ännu högre. Från den 1 juli kommer således en femtedel av en varas pris i handeln att vara moms. När man föreslår en sådan åtgärd i samband med att man vill bredda momsbasen, skapar man incitament för en ökad skatteplanering och ett ökat skatteundandragande. En skattereform värd namnet borde i stället ha bidragit till lägre skattetryck och därmed ha fått till följd ökad lojalitet mot systemet. Herr talman! Dagens betänkande behandlar frågan om en ny taxeringslag och ett stort antal motioner angående rättssäkerheten inom beskattningen. 53 av betänkandets 67 reservationer har moderata företrädare. Det är ett bevis på hur stor vikt vi lägger vid att den svenske skattebetalaren behandlas på ett rättssäkert sätt. Det finns tyvärr alltför många exempel på hur enskilda personer drabbats på grund av att balansen mellan staten och den enskilde förskjutits till den enskildes nackdel. Moderata samlingspartiet stod bakom det principbeslut som riksdagen fattade 1986 om en förändring av skatteorganisationen. Förslagen till en ny tax eringslag bygger i huvudsak på detta beslut. Vi hade — och har — emellertid på vissa punkter avvikande uppfattning i förhållande till regeringen. Vårt ställningstagande grundar sig i allt väsentligt på att vi förordar en avsevärd förbättring av den enskildes rättssäkerhet, och det kommer till uttryck i våra 53 reservationer. Jag tänker inte ta upp varje reservation för sig. I stället vill jag peka på hur vi vill åstadkomma en högre grad av rättssäkerhet. Det är mycket viktigt för oss att inte tumma på reglerna om eftertaxering. Det är i stället på det sättet att reglerna måste utformas mycket striktare i fråga om när eftertaxering får tillgripas. I den mån den skattskyldige i deklarationen lämnat de upplysningar som han eller hon ansett sig rimligen böra lämna och skattenämnden underlåtit att inom ramen för sitt taxeringsarbete utreda den aktuella frågan, bör i princip någon möjlighet till eftertaxering inte föreligga. Vi avvisar också regeringsförslaget att eftertaxering skall kunna tillgripas vid uppenbara förbiseenden. Vi avvisar även förslaget att skattemyndigheten skall få behörighet att verkställa eftertaxeringar. Vi vill således att eftertaxering även i fortsättningen skall prövas av domstol i första instans. Det gäller en viktig åtgärd, och det har stor betydelse att vi tar hänsyn till detta och låter beslut om eftertaxering prövas av länsrätten i stället för av skattemyndigheten. Vi vill öka möjligheten för den enskilde skattebetalaren att få sin fråga prövad av den s.k. skattenämnden, och vi vill också öka den enskildes möjlighet att muntligt framföra sina synpunkter inför nämnden. I förhållande till vad regeringen har sagt i propositionen och i förhållande till vad utskottet har sagt vill vi öka den enskildes möjligheter. Genom att nedbringa tiden för omprövning av skattenämnds beslut till den skattskyldiges nackdel — liksom möjlighet för det allmänna att överklaga ett beslut — till sex månader efter utgången av taxeringsåret tillgodoser man den enskildes intresse av att få ett lagakraftvunnet beslut inom rimlig tid. I detta sammanhang är det också viktigt att påpeka att vi vill bereda möjlighet för den enskilde att få ersättning för sina kostnader i ärenden och mål om skatt. Genom en sådan åtgärd kan den rådande obalansen mellan enskilda och myndigheter utjämnas. Vi vill därför att om en skattskyldig vinner ett skatteärende eller skattemål, skall denne alltid ha rätt till ersättning för de kostnader som nedlagts och som skäligen behövts för att ta till vara hans rätt. Även i de fall då den skattskyldige förlorar, helt eller delvis, bör ersättning kunna utgå. Det bör också övervägas om inte ersättning alltid bör utgå när målet avser besvär som det allmänna har anfört över ett beslut i första instans. Vidare kan det ifrågasättas om inte motsvarande regel bör gälla för den enskildes kostnader i kammarrätt och regeringsrätt, när det allmänna fört målet vidare till dessa instanser. Med en sådan lagstiftning ökar man beslutkompetensen hos skattemyndigheterna. De skärper sig. Rättssäkerheten ökar därmed för den enskilde. Det är självklart att vi vill bidra till ökad rättssäkerhet genom att den s.k. generalklausulen avskaffas. Den hör inte hemma i svensk skattelagstiftning. Det är orimligt att ha en skattelagstiftning som innebär att den skattskyldige inte kan förutse hur en viss rättshandling skall behandlas skattemässigt. I syfte att stärka den enskildes rättssäkerhet är det nödvändigt att skatte lagstiftningen utformas klart och generellt, så att den blir entydig och lätt att förstå. Den måste vara samordnad med civilrättsliga regler. Det är emellertid inte möjligt att utforma en heltäckande lagstiftning med avseende på olika tänkbara transaktioner. Det går därför inte att undvika att skattelagstiftningen blir föremål för tolkning i rättsliga instanser. Och det är synnerligen viktigt att i den mån lagstiftning, förarbeten eller tidigare praxis inte ger klart besked om hur en viss fråga skall avgöras, bör taxeringen fastställas till den skattskyldiges fördel. Det bör i sådana sammanhang finnas ett tolkningsföreträde för skattebetalarna. Vi vill också upphäva bevissäkringslagen. Eftersökning enligt bevissäkringslagen är i princip detsamma som husrannsakan. En sådan får i vissa fall företas hos den som är misstänkt för skattebrott. Vi vill klart markera gränsen mellan skatteutredning och skattebrottsutredning. Eftersökning bör därför inte göras av skatteadministrationens personal. Herr talman! Jag vill avslutningsvis kommentera ytterligare några punkter i detta betänkande. Det är bra att regeringen numera delar moderaternas uppfattning att beslut till den skattskyldiges nackdel inte får meddelas under taxeringsperiodens sista månad. Det är också bra att ett enigt utskott har ställt upp bakom det moderata kravet att riksdagen bör göra ett tillkännagivande till regeringen om att den förenklade deklarationsblanketten skall utformas på så sätt att inkomna kontrolluppgifter finns förtryckta vid översändandet till de skattskyldiga. Deklarationsförfarandet förenklas betydligt genom en sådan åtgärd. Moderaterna, centern, folkpartiet och vpk delar uppfattningen att man skall efterge kvarskatteavgiften om avgiften förorsakats av fel från myndigheternas sida. Jag förstår inte varför miljöpartiet inte delar vår uppfattning i denna fråga. I reservation 55 avseende ställföreträdares ansvar för ej inlevererad skatt har moderaterna, centern, folkpartiet och miljöpartiet förenat sig i ståndpunkten att detta ansvar inte skall gälla när en anställd hos en arbetsgivare förfarit på ett brottsligt sätt genom att inte deklarera eller inte inbetala skatter och avgifter. Jag är i detta hänseende förvånad över att inte vpk har ställt upp på övriga partiers ställningstagande. Herr talman! Jag vill med det sagda yrka bifall till samtliga de reservationer som har moderata namn.

Herr talman! Karl-Gösta Svenson inledde debatten på ett litet underligt sätt med något slags frontalangrepp på folkpartiet och Bengt Westerberg, som ju inte är här i dag. Jag tyckte att det var konstigt att här från talarstolen få höra exempel på de mytbildningar som kanske annars mest förekommer ute i buskarna, de som går ut på att skatteomläggningen skulle innebära en ökning av skattetrycket. Detta är ju verkligen inte med sanningen överensstämmande. Skattetrycket kommer i stället att sänkas. Även jag läste den utmärkta artikeln av Anders Åslund i Dagens Nyheter. Jag kan inte finna att moderaterna i den fick något särskilt stöd för exempelvis sin syn på den offentliga sektorn. Anders Åslund uttryckte enligt min mening en stor sympati för folkpartiets synpunkter i fråga om att lösa upp de offentliga monopolen och i stället ha en privat tjänstesektor. Anders Åslund menade att det är rimligt att ha en kollektiv finansiering av de sociala tjänsterna. Herr talman! Under många år har folkpartiet hävdat att rättssäkerheten inom skattelagstiftningen måste förstärkas. Statens kontrollintresse får inte prioriteras så högt att enskildas och företags integritet åsidosätts. En mängd lagar och regler som har tillkommit för att på olika sätt kontrollera att medborgarna uppfyller sina skatteoch uppbördsförpliktelser gentemot staten strider mot vår och andras uppfattning om vad ett rättssamhälle kan acceptera i lagstiftningsväg. Det ligger i alla medborgares intresse att skattemyndigheterna har en hög ambitionsnivå i fråga om att motverka skattefusk och att de har förutsättningar att kunna beivra sådant i de fall det förekommer. Mot denna strävan står den enskildes intresse av integritet och rättssäkerhet. Från rättssäkerhetssynpunkt är kraven på förutsebarhet och legalitet inom skattekontrollen utomordentligt viktiga att bevaka. Vidare är likabehandlingsprincipen viktig, dvs. att alla som bor i Sverige behandlas lika vid skattekontroller. Folkpartiet har länge påpekat otillfredsställande inslag inom vår skattelagstiftning, t.ex. reglerna för betalningssäkring och taxeringskontroller, generalklausulen, förutsättningarna för eftertaxering och skattetillägg. Förslaget till ny taxeringslag innebär en omläggning av skattereglerna i syfte att få till stånd en förenkling och effektivisering av skatteorganisationen och taxeringsväsendet. Tonvikten i förändringarna har lagts så att merparten av skattebesluten skall kunna klaras av inom skattemyndigheten och att färre än i dag skall gå vidare till förvaltningsdomstol. I sin ambition att decentralisera skatteprocessen går dock regeringen enligt folkpartiets mening för långt. Herr talman! Propositionen föreslår att skattemyndigheten som första instans skall få fatta beslut om eftertaxering. Dessutom föreslås att skattebeslut om obehöriga vinstöverföringar skall flyttas från länsrätt till skattemyndighet. Från folkpartiets sida vänder vi oss mot att skattemyndigheten nu inte bara skall ges befogenhet att ompröva ett tidigare fattat preliminärt beslut, utan också skall ges en fullständig rätt att överpröva sitt en gång tidigare slutbehandlade taxeringsärende. Detta strider enligt vår mening mot den i svenskt rättsväsende grundläggande principen att en domstol eller myndighet inte skall kunna döma eller besluta i ett ärende eller mål som myndigheten tidigare tagit befattning med. Tanken är ju den att den som en gång tidigare har bedömt en sak inte förutsättningslöst kan ompröva ärendet. Medvetet eller omedvetet måste beslutsfattaren ha påverkats i sin tidigare inställning. Denna gamla princip överges nu i och med förslaget till taxeringslag. I ivern att rationalisera och effektivisera inför socialdemokraterna en klar försämring av den enskildes rätt till en förutsättningslös prövning av sitt ärende. Enligt propositionen skall skattemyndigheten föra det allmännas talan i länsrätt och kammarrätt. I regeringsrätten föreslås att riksskatteverket för det allmännas talan, varvid verket kan företrädas av någon tjänsteman vid skattemyndigheten. Redan när princippropositionen behandlades 1986 före slog folkpartiet att det allmännas processföring borde skötas av ett fristående allmänt ombud. Detta ombud skulle ha en gentemot myndigheten självständig och oberoende ställning. Vi vidhåller denna uppfattning. Det är en grundläggande princip i svensk processföring att den domstol eller myndighet vars beslut omprövas inte bör uppträda som part i högre instans när saken prövas på nytt. Det är omöjligt att inte vara präglad av en tidigare befattning med saken. Eftersom skattemyndigheten vid grundbeslutet redan har intagit en ståndpunkt, måste det ur den skattskyldiges synvinkel kännas som om det allmännas talan redan på förhand är bestämd. Vart än den enskilde skattskyldige vänder sig har han eller hon skattemyndigheten mot sig, en skattemyndighet som måste antas ha en i princip fiskal inställning. Man är här i färd med att avskaffa den rättssäkerhetsgaranti som ligger i att man håller isär myndighets uppgift att fatta opartiska beslut och uppgiften att företräda ett visst offentligt intresse. När Sverige och den socialdemokratiska regeringen kritiseras i den allmänna debatten för övergrepp mot rättssäkerheten är exemplen för det mesta hämtade från skatteområdet. Det är därför anmärkningsvärt att man nu lägger fram förslag som från rättssäkerhetssynpunkt är så förkastliga.

Även om självaste gudarna kämpar förgäves mot dumheten vore väl kampen att föredra framför den ständiga ljumheten och den eländiga stumheten.” Vår invändning mot att skattemyndigheten som första instans skall få besluta i ärenden om obehöriga vinstöverföringar grundar sig på att dessa frågor är av så komplicerad natur att de endast bör avgöras av domstol. Det är också angeläget att få en så enhetlig rättstillämpning som möjligt på detta område. Därför bör dessa beslut även fortsättningsvis behandlas av länsrätt som första instans. Enligt propositionen skall beslut om revision fattas av skattemyndigheten eller riksskatteverket. Beslut om tredjemansrevision skall dock fattas av riksskatteverket eller, efter verkets delegation, av skattemyndighet. Den föreslagna delegationsrätten bör enligt vår mening inte tillåtas. Tredjemansrevision är en så ingripande åtgärd att beslut om sådan endast skall få fattas av riksskatteverket. Mot våra protester införde riksdagen för några år sedan en rätt för skattemyndigheterna att företa generella taxeringskontroller. När lagrådet granskade regeringsförslaget framfördes mycket allvarlig kritik. Bl.a. påpekades att man genom detta förfarande inkräktar på det grundlagsstadgade skyddet för varje medborgare mot husrannsakan och liknande intrång. Vi måste naturligtvis ha en fungerande skattekontroll, men denna ambi tion får inte gå så långt att den enskildes berättigade anspråk på en privat sfär helt sopas undan. Riksdagen bör därför fatta beslut om att upphäva den aktuella lagstiftningen. Ur rättssäkerhetssynpunkt är det också enligt vår mening oacceptabelt att den definitiva taxeringsperioden mer än fördubblas. Det blir fallet genom regeringens förslag att skattemyndigheten skall ha rätt att ompröva en skattskyldigs taxeringsförhållanden till dennes nackdel inom ett år efter utgången av taxeringsåret. Innebörden blir ju, till skillnad från den knappt ettåriga period som nu gäller, att den skattskyldige under två år kommer att sväva i ovisshet om hur det slutgiltiga taxeringsbeslutet blir. Regeringen föreslår att eftertaxeringsbegreppet utvidgas till att även omfatta länsskattemyndighetens extraordinära besvärsrätt vid misstagstaxering och tillfällen när taxeringen blivit oriktig på grund av felaktig kontrolluppgift. Här är återigen ett förfarande som vi anser vara oacceptabelt ur rättssäkerhetssynpunkt. Området för vilka taxeringar som kan rivas upp skulle alltså utvidgas. Detta är särskilt anmärkningsvärt, eftersom eftertaxeringen inte längre kommer att beslutas av en domstol som första instans, utan av skattemyndigheten. Osäkerheten för den enskilde om hur dennes ekonomi kommer att te sig i framtiden kommer med detta att öka. Det bör vara till fyllest om den skattskyldige i deklarationen lämnat de upplysningar som han eller hon ansett sig rimligen böra lämna. I den mån taxeringsnämnden underlåtit att inom ramen för sitt taxeringsarbete utreda den aktuella skattefrågan bör i princip någon möjlighet till eftertaxering inte föreligga. Genom att på så vis ställa högre krav på taxeringen i första instans ökar också rättssäkerheten för den enskilde. Regeringen föreslår inga ändringar av de materiella reglerna för skattetilllägg. Sådana aviseras till senare i år. Systemet med skattetillägg och förseningsavgifter måste vara så utformat att det uppfattas som rättvist av de skattskyldiga. En förutsättning för det är att hänsyn kan tas till omständigheterna i varje enskilt fall, dvs. att lagen ges en mera flexibel tillämpning. Lagen om skatteflykt har en utformning som inte ens uppfyller elementära krav på rättssäkerhet. Den är så allmänt hållen att dess tillämpning i det närmaste är fullständigt oförutsägbar för både skattskyldiga och myndigheter. Bristande förutsägbarhet är en från rättssäkerhetssynpunkt allvarlig brist, eftersom oförutsägbarhet i lagstiftningen skapar en allmän oro och osäkerhet om vad som är tillåtet eller inte. Vi anser att det finns goda skäl att införa en ”omvänd generalklausul” i skattelagstiftningen. En sådan skulle syfta till att utgöra en tolkningsregel till den skattskyldiges förmån i de fall vederbörande på grund av lagstiftningens bristande utformning utsätts för en beskattning som är oskälig och som inte står i överensstämmelse med lagstiftningens grunder. Bevissäkringslagen ger mycket stora befogenheter till skattemyndigheterna att själva besluta om att göra s.k. eftersökning, vilket är en åtgärd som inom straffprocessen kallas husrannsakan. Bevissäkringslagen ger t.o.m. större befogenheter att söka igenom privata utrymmen än vad som är fallet vid husrannsakan. Ett så allvarligt ingrepp i den enskildes privata utrymmen skall enligt vår mening inte få ske utan att misstanke om brott föreligger. Vi anser att skattemyndigheterna aldrig skall ha rätt att tränga in i privata utrymmen. Denna rätt skall vara förbehållen polisoch kronofogdemyndigheten. Dagens oanmälda skatterazzior utan att misstanke om brott föreligger anser vi inte skall få förekomma i en rättsstat. Folkpartiet har under många år föreslagit att skattskyldiga skall få ersättning för sina kostnader när de processar i skattedomstolar. Av rättviseskäl och av principiella skäl anser vi att alla bör ha rätt att få sina kostnader täckta när de helt eller delvis vinner ett skattemål. Den enskilde bör även kunna få ersättning i de fall där skattemyndigheterna använt hans fall i prejudikatssyfte. Genom ett riksdagsbeslut 1988 infördes en avgift på 2 70 på fyllnadsinbetalningar av preliminär skatt över 20 000 kr. som görs under taxeringsåret under tiden 19 januari till den 30 april. Vi anser att det är orimligt att ta ut en kvarskatteavgift redan innan skyldighet att avlämna deklaration föreligger. Något som däremot är rimligt är att den skattskyldige skall få tillbaka hela kvarskatteavgiften om den har förorsakats av fel från myndigheternas sida. Här måste man fråga sig varför socialdemokraterna och miljöpartiet intar denna orimliga ståndpunkt, och framför allt miljöpartiet. Det vore intressant att höra varför ni tycker att den enskilde skall få sota för att skattemyndigheten gjort fel. Herr talman! Slutligen stöder vi genom två reservationer några folkpartimotioner som tagit upp problem i samband med det s.k. tillfälliga sparandet. Sedan årsskiftet är rutinerna ändrade beträffande redovisningen av det tvångssparande som socialdemokraterna och centerpartiet införde våren 1989. Tidigare redovisades beloppet på lönebeskedet, men fr.o.m. år 1990 är summan för tvångssparande inbakad i skatten. Tillvägagångssättet att dölja tvångssparandet i skattesumman är anmärkningsvärt, det liknar ett slags smygdebitering. Om man nu tvingas spara pengar borde man åtminstone få uppgift på hur mycket man sparar per månad, och minst två gånger per år borde man dessutom få besked om det samlade sparbeloppet. Tvångssparandet är något slags hybrid mellan skatt och sparande. Det leder till orimliga konsekvenser, eftersom det tillfälliga sparandet och skatten samordnas enligt uppbördslagen. Om den inbetalda preliminärskatten inte räcker till för den slutliga skatten, utan man får restskatt, kommer staten att använda de tvångssparade pengarna för att täcka skatten. Det sker direkt och automatiskt. Men det är inte nog med det. Eftersom det är fråga om ett tvångssparande och man är tvungen att spara kan staten se till att kronofogden driver in sparbeloppet som staten tillgripit för att täcka sin skattefordran. Sedan skall staten till medborgaren återbetala det sparbelopp som staten nyss tvångsindrivit. Jag håller med motionären om att detta är ett orimligt regelsystem och en idiotisk rundgång. Herr talman! Jag yrkar bifall till samtliga reservationer som folkpartiet står bakom i detta betänkande. Jag vill också yrka bifall till två tillkännagivanden som utskottet glädjande nog kunnat ena sig om. Det ena gäller betalningsansvaret för uppdragstagares skatt. Det andra gäller att det förenklade deklarationsförfarandet bör utformas så, att inkomna kontrolluppgifter skall finnas förtryckta på deklarationsblanketten.
Herr talman! Det är ingen buskpropaganda eller buskagitation när vi moderater talar om att skattetrycket kommer att stiga på grund av den uppgörelse som folkpartiet och socialdemokraterna har träffat. Det är onekligen så att skattetrycket stiger både 1990 och 1991. Isa Halvarsson har väl inte glömt att ni har bidragit till att vi detta år har fått höjd bensinskatt, moms på bensin och moms på energi. Vi kommer nu kanske även att få momsen höjd till 25 26, alltså en höjning med 1,5 96, den 1 juli. Härigenom kommer hotelloch restaurangnäringen att få ännu större problem. Dess momspålägg på serveringsverksamheten blir då 25 96 mot före årsskiftet 12,87 9o Jag reagerade kraftfullt när jag hörde folkpartiledaren i ett radioeko uttala att det hade sett ungefär likadant ut i Sverige, om vi hade haft en folkpartiregering. Vi befinner oss i en ekonomisk kris i Sverige, vilken vi ju har hamnat i trots att vi har haft en fantastisk högkonjunktur. Anders Åslund har skrivit om sitt framtidsperspektiv på Sverige inför år 2000 i ljuset av det som sker runt omkring oss. Han kommer fram till slutsatsen att Sverige år 2000 kanske kommer att vara det mest socialistiska av länderna omkring Östersjön, inberäknat Sovjetunionien. Det är ett fantastiskt perspektiv, som jag hoppas att vi skall slippa uppleva, och det kan vi slippa om vi får en starkare borgerlighet och ett starkare moderat inslag i Sveriges riksdag.
Herr talman! Den här debatten gäller en ny taxeringslag. Jag hoppas att Karl-Gösta Svenson när vi återkommer till en debatt om skatteomläggningen i juni bättre skall ha satt sig in i vad den innebär — det är ju fråga om en omläggning av beskattningen.
Herr talman! Det är precis vad jag sagt — det är fråga om en skatteomläggning, inte om en skattereform.
Herr talman! Nej, Karl-Gösta Svenson sade att det skulle bli ett ökat skattetryck, vilket det inte kommer att bli.

Herr talman! Hur taxeringslagen utformas är ingen fråga som fångar svenska skattebetalares intresse när vi behandlar den här i riksdagen. Det är nästan enbart byråkrater och tjänstemän på skattemyndigheter och vid domstolarna som anser det vara av stor vikt. Däremot kommer många skattebetalare att ha åsikter om den här lagen den dag när det blir aktuellt att tycka annorlunda än taxeringsbeslutet. Det gör för övrigt skattebetalarna i allt större utsträckning. Det är därför av yttersta vikt att vi riksdagsledamöter bevakar rättssäkerheten åt skattebetalarna. Det görs inte alltid av den socialdemokratiska regeringen. Många gånger går myndighetsutövandet före individens rättssäkerhet. Detta har vi i centerpartiet påpekat gång på gång i motioner, i interpellationer och i frågor, och vi har krävt förbättringar. Taxeringslagen har i allra högsta grad med individens rättssäkerhet att göra, och vi i centerpartiet anser att det är av yttersta vikt att genom olika säkerhetsåtgärder garantera individen möjlighet att komma till tals, men också att få möjlighet till rättelse där beslutsfattare felat. Vi anser lekmannainflytande vara ett inslag som stärker rättssäkerheten och rättstryggheten. I långa tider har förtroendevalda ute i landet haft möjlighet att påverka taxeringsbeslut, samtidigt som man kunnat sätta sig in i skattelagstiftningen liksom också att se erfarenhetsmässigt hur lagstiftningen fungerar. Det är en säkerhetsventil. Vi här i riksdagen blir mycket lätt fjärmade från verkligheten, och det är därför helt nödvändigt att andra förtroendevalda kan ge oss signaler. Man kan inte alltid överlämna rättstryggheten i tjänstemäns och juristers händer. Därför har vi också omprövningsinstitut av olika slag. Utifrån vad jag nu sagt ter sig förslaget att lekmannainflytandet i princip skall elimineras som stötande. Den granskande tjänstemannens roll är enkel och odelad när det formella beslutet handhas av andra, och därigenom kan målkonflikter undvikas och tjänstemannen koncentrera sig på sin sakkunskap och noggrannhet i granskningen. Centern ställde sig bakom de allmänna principer om ett nytt taxeringsförfarande som riksdagen antog hösten 1986 och som allmänt sett innebär en mer samordnad myndighetsorganisation, en ökad beslutskompetens för skattemyndighetens tjänstemän, ett vidgat och förenklat omprövningsförfarande och en ökad renodling av det allmännas processföring. Vi ställde oss bakom dessa principer därför att vi anser det vara bra med en omorganisation med en sådan innebörd. Förslagen i våra reservationer hindrar inget av denna förändring, utan enbart stärker rättstryggheten. Det är viktigt att en decentralisering åtföljs av resurser. Den här lagen innebär en decentralisering — i varje fall har den en sådan som mål. Det är visserligen emot regeringens principer att en decentralisering åtföljs av resurser, men vi anser det vara så pass viktigt att utskottet borde ha markerat detta. Dessutom krävs det en garanti för att tillräcklig kompetens finns på skattekontoren, annars fungerar inte den nya organisationsstrukturen och inte heller rättssäkerheten. Herr talman! Centerpartiet anser att skattenämnderna skall ha fast valda medlemmar för en mandatperiod i taget. Vi anser också att kravet på svenskt medborgarskap skall finnas kvar. Vi anser att dessa medlemmar skall tjänstgöra löpande för att kunna upprätthålla kunskapen inom området. Vi anser att det skall finnas ett kunskapskrav, ett krav som avstyrkts av socialdemokrater och folkpartister. Vi tycker att detta är mycket märkligt och reserverar oss på den punkten. Vi anser att ordförande och vice ordförande i skattenämnderna skall vara lekmän och att det på dessa skall kunna ställas krav på kunskaper. Skattemyndighetens chef kan adjungeras till nämnden, men bör inte ha möjlighet att gå in som ordförande. Vi yrkar i dessa avseenden avslag på propositionen. Rättstryggheten kan också kopplas till avståndet mellan myndigheter och medborgare. Det gäller att skapa nära och obyråkratiska kontakter, som samtidigt bidrar till en effektiv förvaltning på lokal nivå. Centern har åtskilliga gånger fört fram tanken på lokala samhällsmyndigheter. Med lokal samhällsmyndighet menar vi en decentraliserad och samtidigt sammanhållen statlig administration på lokal nivå. Vi tycker att alla skatteärenden, registreringsärenden osv. skall kunna föras till en sådan här gemensam myndighet. Det finns i propositionen förslag i rätt riktning, men de går avgjort inte tillräckligt långt. Det skulle i vart fall i hög grad underlätta för en person som t.ex. vill starta ett företag, om denna kunde vända sig till samma myndighet för att få saker och ting ordnade. Det förekommer i dag en mängd olika handläggningsomgångar i samband härmed, förlagda till olika orter. Det finns kanske inte ens möjligheter att inom hemkommunen få direktkontakt med resp. myndighetspersoner. Därför innebär kravet på en lokal samhällsmyndighet en förbättring av möjligheterna för en vanlig människa att få ett samlat grepp på sådana här förfaranden. Också det har med rättssäkerhet att göra. Den här ändringen som vi i centern förespråkar innebär också att möjlighet till nedrivning av förvaltningsgränser och ökade kontakter mellan myndigheter kan skapas. Detta kan på sikt leda till effektivisering. Jag sade inledningsvis att vi riksdagen här tar ansvar för att skattebetalaren verkligen får komma till tals. Därför anser vi att skattenämnderna skall vara tvungna att fatta beslut även om ärendet prövats tidigare, om den skattskyldige begär det. Den skattskyldige skall också få lämna muntliga upplysningar, om han eller hon begär det. Endast synnerliga skäl, klart angivna, skall kunna läggas till grund för ett nekande. Den skattskyldige bör också känna att fattade beslut skall ligga fast. Det är inte rätt att hålla den skattskyldige i ovisshet hela två år. Därför anser vi skattemyndigheterna skall ange i beslutet att en omprövning eventuellt kan bli aktuell. Denna omprövning kan ske ett år efter taxeringsåret. På så sätt har den skattskyldige åtminstone vetskap om att en omprövning är möjlig. Det kan ju också tänkas att ärende är så komplicerat att nödvändig utredning inte hinns med inom den ordinarie taxeringsperioden. Då skall inte ett grundbeslut behövas fattas, utan man skall kunna meddela den skattskyldige att ärendet kräver längre granskningstid. Det är viktigt att komplicerade ärenden utreds redan på den lokala nivån, så att det inte fattas ett beslut enbart av tidsmässiga skäl, som medför att ärendet förskjuts framåt i tiden. Då blir det inte en ordentlig behandling av ärendet, och det tycker vi är fel. Vi anser också att en omprövning helst bör ske i länsrätten. Rekvisitet — upptar oriktiga beslut — skall inte behöva gälla för att omprövning skall kunna ske i länsrätten. Eftersom vi har en annan syn på lekmannainflytandet, organisatoriskt sett, har vi det också i vad det gäller den materiella hanteringen. Vi anser att beslut om eftertaxering skall fattas av skattenämnderna och inte av tjänstemännen. Det strider mot rättssäkerheten att en tjänsteman skall pröva kvaliteten på det egna granskningsresultatet. Eftertaxering skall inte heller vara ett instrument som används när myndigheten underlåtit att utreda tillräckligt. Har den skattskyldige lämnat uppgifter i vad som kan anses rimlig omfattning, skall kravet vara hårdare på myndigheten än på den skattskyldige, vilket inte alltid har varit fallet. Vi anser att skattemyndigheten resp. riksskatteverket i skatteprocessen inte skall kunna föra det allmännas talan. Vi avvisar därför propositionens förslag. Talan skall föras av en från beslutet skild person. Vi anser att den nuvarande organisationen med taxeringsintendenter fungerar väl. Detsamma gäller det allmänna ombudet enligt mervärdeskattelagen. Jag vill upprepa det som Isa Halvarsson tidigare sade om att lagen om skatteflykt i sin nuvarande utformning inte uppfyller ens elementära krav på rättssäkerhet. Den skattskyldige har ingen möjlighet att förutse lagstiftningens praktiska tillämpning. Propositionens förslag gör det hela än värre. Här är rättssäkerheten återigen i fara. Vi anser att lagen egentligen bör avskaffas, men vi motsätter oss just nu att den över huvud taget ändras på det sätt som är föreslaget. Det vore ett direkt slag mot rättssäkerheten att göra att lagen öppnar för en godtycklig hantering från myndighetens sida, medan individen inte har någon som helst möjlighet att avgöra när ett beslut kan prövas enligt denna lag. Vi kan ju inte ha en lagstiftning där individen inte kan begripa när den träder i kraft. Det är fullständigt orimligt. Vi avvisar förslaget om skärpning av bevissäkringslagen. Vår lagstifning behöver inte främst skärpningar mot den skattskyldige, utan snarare skärpningar för att främja den enskildes rättssäkerhet gentemot myndigheten. Man skall inte kunna gå in hur som helst i privata utrymmen för att kontrollera. Det skall också vara möjligt för den skattskyldige att få ekonomisk hjälp att hantera skatteärenden. Det är skrämmande när ersättning inte ges ens för den enskildes kostnader som beror på agerandet från myndighetens sida, vilket även de tidigare talarna lyft fram. Nu får individen bära ett större ansvar även när en myndighet har agerat t.o.m. vårdslöst. Anser inte Bo Forslund att det borde bli en ändring, så att missförhållanden av den här typen försvinner från det svenska rättssamhället, dvs. att myndigheten ständigt kommer lindrigast undan? Vi från centerpartiet anser att ersättning alltid bör utgå i de fall den enskildes talan vunnit bifall, men också där myndigheten behövt ett prejudikat och därför drivit frågan vidare. Vi anser också att kvarskatteavgift ej skall utgå i de fall ändringen beror på myndighets felande. Det vore bra om vi kunde få en majoritet åtminstone för detta. Vi anser att den här nya skattelagstiftningen måste följas upp, så att negativa verkningar åtgärdas så tidigt som möjligt. Vi anser också att man måste följa förslaget om senaste inbetalningsdag av fyllnadsinbetalning för att undgå extra avgift. Det måste ges rimliga möjligheter för den skattskyldige att få fram uppgifter ur bokföring m.m. Det är bra om det kan komma till stånd något slags utvärdering av det beslut som tidigare fattades. En lagstiftning bör också utgå ifrån att det är den enskilde som har ansvaret för sina handlingar. Det kan inte lastas andra personer om någon förfarit brottsligt. Ställföreträdares ansvar måste bli begränsat till krav som är möjliga att hantera för en arbetsgivare. Om någon som arbetsgivaren har ansvar för begår brott och det är fullkomligt omöjligt för arbetsgivaren att känna till detta, kan inte ställföreträdaren lastas. Vi fortsätter att driva krav på betalningssäkring som skall tillgodose rättssäkerheten. Beslut om betalningssäkring måste vila på fast grund. Det skall finnas ett klart utformat riskrekvisit, så att inte myndigheten kan handla överilat och därmed åstadkomma stor skada. Vi vill också slopa självrisken för skadestånd. Det är flera saker som tas upp i de reservationer som vi från centern har ställt oss bakom. Jag yrkar bifall till samtliga dessa reservationer. Jag vill ta upp ett särskilt yttrande i samband med taxeringslagen som är ett litet kuriosum. Vi föreslår nämligen en ändring för att kunna åstadkomma en förändring i förhållande till beslut som är fattade när det gäller den aktuella skattereformen. Vi i centerpartiet har tidigt hävdat att beslut om gränsdragning i fråga om resor till och från arbetet samt även detta med energimoms kommer att ha en betydelse, eftersom det blir dyrare att fara till arbetet och vara i tjänst. Om man har långa resor till och från jobbet tjänar man på att stanna hemma. Detta har nu observerats inom försäkringssystemet. När man vill rehabilitera människor för att de skall kunna gå tillbaka till arbetet så snart som möjligt finns det en viss motvilja, därför att det kostar så mycket att åka till och från jobbet. För att underlätta denna återgång till arbetet skall man skapa en skattefrihet just här inom skattesystemet. Det pekar en aning på att man inte är alldeles fast förankrad i verkligheten när man drar i gång med alla förändringar som föreslås i den stora skattereformen. Med tanke på Isa Halvarssons uttalande om denna skattereform tycker jag nog att det ibland finns anledning till eftertanke innan beslutet fattas. Förhoppningsvis kanske utskottsbehandlingen kan leda till någonting. Det verkar dock som om ni har kört fast när det gäller att tänka flexibelt på den här skattereformen. Vi ställer naturligtvis upp på ändringen av resekostnadsersättningen. Vi tycker dock att det visar på att rundgången — som Isa Halvarsson talade om i annat sammanhang — har ökat och kommer att öka till följd av redan fattade beslut och i och med den kommande skattereformen. Det är denna rundgång som vi främst vill undvika med våra alternativa förslag. Därför tycker vi att det är positivt att det har kommit en liten fingervisning från verkligheten innan slutligt beslut skall fattas om skattereformen.
Herr talman! Vi får som sagt återkomma till att diskutera skattereformen senare. Jag ser med stor tillförsikt fram emot den debatten. Görel Thurdin anförde mycket bra saker när det gäller rättssäkerheten. Här kan man nog konstatera att när det just gäller rättssäkerhetsfrågorna finns en samsyn mellan de borgerliga partierna. På en punkt skulle jag dock vilja ställa en fråga. Det gäller slopat krav på svenskt medborgarskap. Jag har läst en motion som både moderaterna och centern har tillstyrkt. I motionen står att det följaktligen icke är möjligt att tillämpa vår rättsordning utan att känna och tänka svenskt. Det tycker jag är en mycket konstig tolkning av rättssäkerhetsfrågan. Jag förstår inte heller fortsättningen, där man säger att en ledamot av en skattenämnd kan erhålla insyn i en enskilds personliga förhållanden av den mest ömtåliga och integritetskänsliga natur. Nog måste man väl ändå förutsätta att de som väljer ledamöter till skattenämnderna har omdömet att välja omdömesgilla personer och att man också kan ha en rättvis skatteordning även om man inte skulle vara född svensk.
Herr talman! Nu hänvisar Isa Halvarsson till en moderat motion. I reservationen står att man reserverar sig mot att kravet på medborgarskapet tas bort och att man nu med detta ställer sig bakom just denna del av motionerna. Vi svarar för den motion som vi står bakom ifrån centern. Om moderaterna har någon annan argumentering så tänker jag inte stå och försvara den. Vi har haft det här kravet i svensk lagstiftning, så det är inte märkvärdigt om vi anser att det skall vara kvar. Det står inte heller att det är omöjligt att bli vald här om man kommer utifrån. Bor man här tillräckligt länge så får man svenskt medborgarskap. Jag tycker att detta var något av ett slag under bältet.

Herr talman! Stora tankar tänks ibland vid fel tidpunkt och förblir därför blott tankar. Stora förändringar kan ske vid fel tidpunkt och väcker därför väldigt litet uppmärksamhet. Regeringens proposition om ny taxeringslag är en sådan förändring som drabbats av den debattskugga som föll och faller från regeringskris och skatteomläggningar. I dag är dock debattglädjen desto större i kammaren. Jag har anmält mig blott för tio minuter, men med tanke på att de föregående talarna har hållit genomgripande anföranden får jag meddela till herr talmannen att jag törhända drar över någon minut. Frågan om taxeringslagen gäller hur riksdagens beslut skall verkställas och tillämpas. Den rör förhållandet mellan skattskyldig och samhälle. Av tradition har detta varit borgerlighetens hemmaplan. Vi i arbetarrörelsen har byggt upp en stark skattefinansierad offentlig sektor. Borgerligheten har gått emot detta och har pläderat för skattesänkningar och marknadslösningar. Det har då fallit sig naturligt för liberala krafter att ställa sig på den skattskyldiges sida i konflikter mellan myndighet och skattskyldig — om inte annat så för att begränsa skatteuttaget. Arbetarrörelsen har å sin sida velat begränsa möjligheten till osolidariskt skattefusk. Jag tycker att ledamoten Karl-Gösta Svensons anförande bär syn för sägen av min analys. Ledamoten Svenson tog upp och poängterade att skattetrycket och uttagsnivån i Sverige leder till skatteundandragande, problem etc. Det är riktigt att komplexitet medför problem i skattelagstiftningens tilllämpning. Visst är det så, men nivån i sig leder inte till skatteundandragande och problem. Frågan om skatteundandragande har utförligt behandlats av skatteutskot tet vid flera tillfällen med utskottsutfrågningar. Jag ställde personligen frågan till riksskatteverkets representant om det finns några empiriska dataundersökningar som visar att länder med lägre skatteuttag har ett mindre skatteundandragande. RSV:s representant Lennart Grufberg sade: Nej, några sådana data finns inte. De flesta vet att länder som Italien inte kännetecknas av någon högre grad av skattemoral än detta samhälle, även om skatteuttaget är lägre i Italien. Så ledamoten Svenssons analys tror jag är oriktig. Komplexiteten bidrar däremot naturligtvis till möjligheter till skatteundandragande. Detta var emellertid en sidomarkering. Frågan är naturligtvis mer komplicerad än den här grundläggande ideologiska frågan. Vi i vänstern vet att politiker och myndigheter inte alltid har rätt. Vi har alla hört historier om taxeringsmyndigheter som silar mygg och sväljer kameler. De flesta känner igen historien om intendenten, måttbandet och reseavdragen. Många minns debatten om mannamån mellan svetsarens skyddskläder och premiärprimadonnans galadress. Det här är kineseri och orättvisor. Avarterna i vad gäller detaljkontroll av löntagare har dock minskat genom gemensamma satsningar från politiker och myndigheter. Det finns andra mer aktuella exempel. Vi har t.ex. företagaren och snickaren Hjortberg. Myndigheten handlade där enligt regelboken. Hjortberg drabbades oskäligt och fick betala samma skatt två gånger. Politiska instanser ställde sent om sider till rätta. Men samma politiska nivå vägrade att ändra i regelboken. Sådant sänker civilmoralen, för det finns andra Hjortbergare som inte hade samma tur att hamna i media. Det finns andra exempel. Ett exempel är svetsaren Kjell Hermansson, som fick traktamente och gjorde avdrag i god tro. Arbetsgivaren var ett statligt bolag. Han begärde besked från myndigheter och facket om huruvida han handlade rätt, och han fick svaret ja. Åtta år senare kom så andra besked. Han, men inte arbetskamraterna, blev eftertaxerad. Myndigheten ansåg att traktamenten utgått på felaktiga grunder. En lokal myndighet gjorde denna bedömning, fattade detta beslut och fick rätt. Andra lokala myndigheter gjorde andra bedömningar, och hade likaså rätt. En i laget blev eftertaxerad på 100000 kr. Arbetskamraterna slipper. Det är uppenbart att det här brister i likställighet. Det är uppenbart att detta förfarande strider mot den allmänna rättskänslan, och det strider i varje fall mot min rättskänsla. Taxeringslagen är förvisso viktig, dock kanske inte så att stora nationalekonomiska problem uppstår om den brister för enskilda individer. För individen är dock eventuella brister nog så påtagliga. Varje människa, varje skattskyldig, har rätt till likformig och rättvis behandling. Utifrån denna syn har vpk under beredningen av detta betänkande aktivt prövat proposition och motionsyrkande. I övervägande antalet fall har vi funnit att propositionens förslag är rimligt avvägda. I ett antal fall har vi ställt oss bakom motionsyrkanden och reserverat oss. Herr talman! I detta sammanhang yrkar jag bifall till de motioner där vpk undertecknat ensamt eller tillsammans med andra partier. Det skall också erkännas att vi i vissa fall har känt och känner oss tveksamma. Detta erkännande skall inte ses som en brasklapp. Det är bara ett konstaterande av det enkla faktum att bara den ideologiskt fartblinde eller den som brister i kunskap alltid är trosvisst säker på sin sak. I några fall vill jag också poängtera att den socialdemokratiska utskottsgruppen visat viss flexibilitet. Det är inte alltid som detta sker. Jag tror att den här graden av flexibilitet i taxeringsfrågorna har ökats till följd av att vpk i vissa fall har förklarat att vpk kan förena sig med de borgerliga partierna. Detta har lett fram till att utskottet har kunnat enas om gemensamma skrivningar, t.ex. om den förenklade deklarationen som har tagits upp här, tillkännagivande om uppdragstagares skatt och det s.k. lex Hjortberg-fallet. I andra sammanhang har vi i vpk kunnat enas om skrivningar tillsammans med socialdemokraterna, tack vare att socialdemokraterna har visat flexibilitet. Karl-Gösta Svenson var förundrad över att vpk inte hade kunnat gå med på en viss sak beträffande ställföreträdande ansvar för inlevererad skatt. Man skulle så att säga skapa symmetri mellan aktiebolag och handelsbolag. Härvidlag har vi i vpk varit tveksamma. Men, herr talman, när vi arbetade med frågan erinrade jag mig den gamle lektorns ord: Ni tycker att det här verkar enkelt, men vänta tills jag har förklarat det hela! Detta var just den slutsats som jag drog. När vi enkelt och rakt menade att vi kunde instämma med de borgerliga partierna och när vi skärskådat de problem som detta kunde medföra för skattemyndigheterna, rättssäkerhet och möjlighet till skatteundandragande, kunde vi nöja oss med de positiva skrivningar som dock fanns på den socialdemokratiska sidan, nämligen att man ville bereda frågan ytterligare. Det finns ett problem. Beträffande eftergiftsmöjligheterna för ställföreträdare i aktiebolag förutsätts att det inte skall finnas något äganderättsförhållande. I aktiebolag är ju det hela enkelt, men i handelsbolag finns det ju alltid ett så att säga rakare äganderättsförhållande. Det rör sig om skillnader beträffande konstruktionen av de juridiska personerna aktiebolag och handelsbolag. Frågan kommer emellertid att prövas ytterligare, och vi kommer att avvakta det ytterligare utredningsmaterialet från finansdepartementet. När det gäller de andra punkterna i betänkandet kan man dela upp det hela i två delar. Det gäller dels en formell taxeringsorganisation, dels en som avser själva taxeringsförfarandet. Vad beträffar den formella organisationen har vi under momenten 1, 3, 5, 6 och 7 tagit ställning för lekmannainflytandet i taxeringsorganisationen. Detta lekmannainflytande är inte så starkt i dag som det borde vara. Om förslaget i propositionen antas kommer inflytandet att tunnas ut ytterligare. Alla vi som är politiskt verksamma vet att det finns ett problem på lokal nivå med lekmannainflytandet i taxeringsorganisationen. Uttunnas det reella inflytandet än mer, kommer problemen att bli ännu större. Därför är det mycket väsentligt att den majoritet som nu kommer att rösta för avslag på reservationerna framgent omprövar sin ställning. Annars kommer inte lekmannainflytandet att bestå. Det kommer inte att vara möjligt att rekrytera människor, om de inte ges ett reellt inflytande över processen. Beträffande andra moment som mer gäller substansfrågorna har vpk reserverat sig för bl.a. mom. 45. Under detta moment tas frågan om företagens ränteuppgifter upp. Frågan har i och för sig behandlats tidigare i utskottet. Vi menar att de övriga partierna bör beakta att kontroller har visat att företa gens ränteinkomster i betydande omfattning har underdeklarerats och alltjämt underdeklareras. Detta skulle man på ett enkelt sätt kunna komma till rätta med, om man biföll yrkandet i reservationen om införande av kontrolluppgifter även för företag. Vpk har reserverat sig beträffande mom. 53. Här gäller frågan nedsättning av kvarskatteavgift. Vpk menar inte att det skall vara ett absolut krav, att det så att säga skall vara en rätt, men det skall finnas en möjlighet att efterge hela kvarskatteavgiften. Det finns, enligt vår åsikt, faktiskt konkreta fall, då det har inträtt skattskyldighet för en skattskyldig innan vederlaget har kommit till den skattskyldige. Den skattskyldige har då fått betala kvarskatteavgift för pengar som han de facto ej har erhållit. Saken har prövats av rättsinstans, och då måste det finnas en möjlighet till nedsättning av kvarskatteavgiften. I vad gäller tidpunkten för inbetalning av reklamskatt menar vi att det som gäller för momsredovisningen rimligen också bör kunna gälla för reklamskatten. Vi menar att utskottsmajoritetens förslag brister i likställighetsfrågan. När det gäller tvångssparandet har vpk nöjt sig med ett särskilt yttrande. Isa Halvarsson kallade tvångssparandet för en hybrid — med tanke på växtriket. Jag vet inte. Man kan helt enkelt konstatera att det rör sig om ett ogräs i skattehänseende, varför det snarast bör rensas bort ur skattelagstiftningen. När det gäller tidsfristen beträffande betalningssäkringen, mom. 64, har vpk reserverat sig. Vi anser att det är rimligt, att därest medel är betalningssäkrade, måste det finnas resurser så att frågan kan avgöras. Enligt vår åsikt är en tidsfrist på ungefär ett år rimlig och väl avvägd. Herr talman! Jag drog över tiden en smula och ber om ursäkt för detta. Jag yrkar bifall till vpk:s förslag, samtidigt som jag vet att kammaren kommer att besluta annorlunda. Jag vet också att kammaren ibland behagar ändra sig efter det att någon tid har förflutit.

Herr talman! Det har talats en hel del om den enskilde och myndigheten, och det tycks vara självklart att man skall utgå ifrån att det är ett motsatsförhållande. Det är det naturligtvis mycket ofta. Myndigheten har att utöva en viss makt mot den enskilde, men det är också mycket viktigt att tänka på att myndigheten också tar den enskildes parti gentemot sådana personer som fuskar med sin skatt, osv. Den enskilde som betalar in sin skatt skall kunna lita på att myndigheten tar vara på den och att myndigheten ser till att systemet är rättvist. Den här propositionen gäller ju dessa saker. Jag tycker också att den i stort sett är mycket väl genomtänkt. Den har föregåtts av mycket utredningsarbete. På bara ett fåtal punkter tycker jag att man kan ha en något annan uppfattning och önska andra regler. Den första punkten gäller slopandet av formellt kompetenskrav hos ledamotiskattenämnd. Jag tror att den enskilde skulle lita mer på sin myndighet, om han visste att det fanns en viss formell kompetens. Däremot kan jag inte alls dela uppfattningen hos några här att man inte bör släppa in utländska medborgare i skattenämnderna. Den synen på utländska medborgare kan jag inte acceptera. Tillsammans med Lars Bäckström har jag också påpekat att kreditinstitut och banker skall kunna lämna kontrolluppgifter också beträffande juridiska personer. Utskottet skriver att detta skulle medföra krångel, men det kan jag knappast förstå är möjligt i vår tid då så mycket är datoriserat. Det borde vara ganska enkelt att klara problemet. Helt klart förekommer det skatteundandragande när det gäller just ränteinkomsterna. Det finns fall då en alltför orättvis behandling kan inträffa, nämligen då det gäller arbetsgivares ansvar för att leverera in skatt. Det är klart att en arbetsgivare skall ha detta ansvar, och han skall utföra rimliga kontroller för att uppfylla sitt ansvar. Men om arbetsgivaren missar det hela på grund av att en anställd till följd av t.ex. brottsligt förfarande inte betalar in skatten, skall han faktiskt inte behöva vara ansvarig. På den punkten har jag valt den borgerliga linjen. Jag har anslutit mig till den borgerliga linjen även då det gäller att vaksamt följa vilka effekter omläggningen kan få. Anledningen till att jag har skrivit en egen reservation på denna punkt är bara dessa oförutsedda effekter. Tjänstemännen beskylls för att kunna ändra sina beslut, och därför skulle beslutsfattandet bli slarvigt. Det viktigaste på den här punkten är ju att det finns oförutsedda effekter även i en relativt väl genomtänkt reform. Det bör man kunna beakta. Isa Halvarsson har direkt och Görel Thurdin mera antydningsvis talat om för mig att full nedsättning av kvarskatteavgiften skulle vara rimlig. Jag skulle naturligtvis dela deras uppfattning om världen varit riktigt god och om inte, som i verkligheten, en viss ränta föreligger. Det är nämligen så, att nedsättning enligt propositionen sker till 5 96. 5 procents ränta under den tid det gäller, i genomsnitt över ett år, kan väl inte vara särskilt dyrt. Man måste ju räkna med att den skattskyldige under den tiden hade kunnat investera pengarna. Det är alltså anledningen till att vi inte har följt borgarnas och vpk:s linje.
Herr talman! Jag tycker att Gösta Lyngå visar väldigt liten respekt för den enskilda människan. Hon får enligt honom skylla sig själv om hon råkar ut för att myndigheterna har gjort fel. Hon får bjuda på litet i en sådan situation. Det är ett helt felaktigt resonemang. Om myndigheterna har gjort ett fel skall naturligtvis den enskilda kunna få full kompensation för det!
Herr talman! Man har i det fallet möjlighet till nedsättning från 10 9 till 5 70, men under den tiden har alltså den skattskyldige haft ett visst kapital. Om den skattskyldige lagt det i en byrålåda är det klart att han verkligen har förlorat litet grand. Men man får förmoda att man nu för tiden låter kapitalet arbeta, och då är 5 20 absolut inte oskäligt.

Herr talman! Karl-Gösta Svenson inledde sitt långa anförande med att säga att Sverige har världens högsta skattetryck. Då kan man fråga sig vad skattetrycket har med en ny taxeringslag att göra. Jag måste erinra Karl-Gösta Svenson om att ni under de sex borgerliga åren inte lyckades sänka skattetrycket även om ekonomiministern då hette Gösta Bohman. Ni gjorde det ju inte lättare att sänka skatterna med de räntekostnader som ni belastade samhället med. Nu skall jag inte anklaga Karl Gösta Svenson personligen för usel ekonomisk politik, eftersom han inte var riksdagsledamot vid den tiden, men jag kan anklaga hans parti. Jag reagerade också när Görel Thurdin sade att vi socialdemokrater inte bevakar rättssäkerhetsintressena. Herr talman! Detta är nonsens. Det är beklagligt att få höra detta från en framstående centerpartist. Det är ju ändå så, Görel Thurdin, att socialdemokratin i alla tider har stått på de svagas sida och fått slåss mot er borgare för att hävda de svagas rätt. Jag ansluter mig också helt till sidomarkeringen i Lars Bäckströms inledning som gav uttryck för att varje individ har rätt till likformighet. Jag delar även Gösta Lyngås uppfattning att myndigheterna också tar de enskildas parti. Detta har inte kommit fram tidigare. Herr talman! Om cirka en och en halv månad skall vi här i kammaren fatta beslut om ett helt nytt skattesystem. Det har kallats århundradets skattereform. Syftet med den reformen är bl.a. att åstadkomma ett skattesystem som är enkelt, likformigt och neutralt. Härigenom ökar förutsebarheten och därmed rättssäkerheten. Det blir ett mer rättvist system. Utrymmet för smarta skatteplanerare kommer att minska. I dag skall vi fatta beslut om en helt ny taxeringslag. Beslutet innebär i stora stycken en slutpunkt för en lång och mycket mödosam process. Ett mycket viktigt steg på vägen utgör riksdagens principbeslut hösten 1986 om ett nytt taxeringsförfarande. I likhet med den stora skattereformen syftar taxeringsreformen till att skapa bättre förutsättningar för en rättvis och likformig beskattning, för större rättssäkerhet för de skattskyldiga och för enklare och mer lättöverskådliga regler. För att vi skall få en sådan ordning krävs en väl fungerande och framför allt modern skatteorganisation. Vissa sådana steg har redan tagits genom bildandet av länsskattemyndigheterna och genom en förstärkning av riksskatteverkets ledningsoch styrningsfunktioner. Fortfarande är dock möjligheterna till rättelser relativt begränsade eller förknippade med stora svårigheter för den enskilde. Men också myndigheter och domstolar besväras av en onödig och tung arbetsbelastning i det nuvarande systemet. För rättssäkerhetens skull är det viktigt med ett enhetligt uppträdande från skatteförvaltningens sida. I dag vet vi att bedömningen skiftar beroende på vilken taxeringsnämnd som behandlar deklarationen. Likformigheten i taxeringsarbetet brister. Riksdagens principbeslut 1986 innebär att taxeringsförfarandet skall bli enklare och smidigare och ha mer enhetliga regler. Då kan vi också väsentligt höja kvaliteten på taxeringsarbetet. Att kunna få sin sak omprövad är viktigt för rättssäkerheten. Genom nya regler kommer de nya skattemyndigheterna att få väsentligt utvidgade möj ligheter att ompröva beslut. Beslut om omprövning till den skattskyldiges fördel kan ske inom fem år efter utgången av taxeringsåret. Beslut till nackdel för den skattskyldige får ske inom ett år efter taxeringsåret. För den som kommit in för sent med sin deklaration räknas tiden från det att deklarationen kommit in till skattemyndigheten. Efter denna ettårsperiod och t.o.m. femte året efter taxeringsåret får taxeringsbeslut till nackdel för den skattskyldige ske endast genom eftertaxering. I detta fall rör det sig om exempelvis oriktiga uppgifter från den skattskyldiges sida. I dag är det så att om den skattskyldige i sin deklaration lämnat oklara eller bristfälliga uppgifter måste det allmänna överklaga till länsrätten. Detta förfarande leder i många fall till onödigt krångel. I länsrätten tar ärendet normalt mer än ett år att behandla. En ordning med omprövning i första instans är därför både enklare, snabbare och effektivare för såväl den enskilde som det allmänna. I dag sker utredningsoch kontrollfunktionerna i taxeringsarbetet på länsskattemyndigheterna och de lokala skattemyndigheterna. Besluten fattas av ett stort antal taxeringsnämnder. Att det finns brister i det nuvarande systemet har jag redan berört. Enhetligheten och kvaliteten är inte vad den borde vara. Detta sammanhänger i stor utsträckning med den nuvarande taxeringsorganisationens utformning. För att främja objektivitet och likformighet i beslutsfattandet är det därför en stor fördel om både utredning, kontroll och beslut sköts av en och samma myndighet. Nu fullföljer vi därför riksdagens principbeslut från 1986 om skattenämnder som har denna samlade uppgift. Skattenämnder kommer att bildas vid varje skattekontor. Normalt skall myndighetens tjänstemän fatta taxeringsbesluten. Om den skattskyldige har en annan uppfattning än tjänstemannen, alltså att ärendet är tvistigt, skall nämnden avgöra ärendet. Nämnden skall också avgöra ärenden som rör skälighetseller bedömningsfrågor av väsentlig betydelse för den skattskyldige eller ärenden som av någon annan särskild anledning bör prövas av nämnden. Härigenom stärks rättssäkerheten ytterligare. På sikt bör denna ordning också leda till ett stärkt förtroende för skattemyndigheterna. Genom de nya skattenämnderna kan resursutnyttjandet bli effektivare, och framför allt servicen kan förbättras. Det poolsystem som föreslås innebär också att en flexibel organisation skapas som lätt bör kunna anpassas till skiftande behov vid olika skattemyndigheter. Att nämnderna skulle brista i lokalkännedom och få en felaktig politisk sammansättning, anser vi i utskottsmajoriteten vara överdrivna farhågor. Herr talman! Utgångspunkten för utformningen av den nya taxeringsorganisationen har varit en långtgående integrering av beskattningsverksamheten. De skattskyldiga får då nära till skattemyndigheterna oavsett ärende. Den nya taxeringslagen kommer även i detta avseende att leda till ökad service och tillgänglighet. Också detta, Görel Thurdin, innebär en ökad rättssäkerhet. Genom utredning som riksskatteverket kommer att göra på detta område avser man att utveckla och förfina verksamheten för framtiden. I ett antal motioner och ett stort antal reservationer, totalt 67, anges kraven på rättssäkerhet som skäl för förändringar av eller avslag på propositionen. Man kan härav få uppfattningen att den nya taxeringslag som vi skall ta ställning till i dag skulle leda till en sämre rättssäkerhet än vi har i dag. Så är ingalunda fallet. Den nya taxeringslagen kommer på punkt efter punkt att öka rättssäkerheten. Herr talman! Det finns faktiskt en klar och tydlig tendens, särskilt i de moderata ståndpunkterna, att betrakta samhällets representanter, i det här fallet skattemyndigheternas personal, som stående i motsats till och konfrontation mot den enskilde. Så vill vi socialdemokrater inte se saken. Den enskilde skattebetalaren kommer att få ökad service och mer likvärdig behandling än tidigare. Skattemyndigheterna kommer i större utsträckning, genom både den nya skattereformen och den nya taxeringslagen, att kunna ägna sina krafter åt de mer komplicerade fallen. Genom den större likformighet vi kommer att få vid bedömningen av våra deklarationer ökar också rättvisan. Detta är om något ett rättssäkerhetskrav som de breda grupperna av skattebetalare har rätt att ställa. Det är självklart att den enskilde skattebetalaren, oavsett hur komplicerad hans eller hennes skatteförhållanden är, skall behandlas på samma sätt som andra. Han eller hon måste också ha en rimlig chans att kunna förutse hur hans eller hennes förhållanden kommer att behandlas av skattemyndigheterna. Trots det stora antalet reservationer är vi ju överens om väldigt mycket. Det är bra. Det borgar för att den nya taxeringslagens regler i sina huvuddrag kommer att kunna verka under lång tid. Förutsebarheten ökar. Även detta medför att rättssäkerheten stärks. Herr talman! Jag tycker att de olika reservationerna bemöts på ett överskådligt sätt i betänkandet. Jag avstår därför från att utförligare kommentera de 67 reservationer som är fogade till betänkandet. I stället har jag valt att beskriva de många fördelar som uppnås med en bättre och modernare taxeringsorganisation. Men självfallet kan det finnas skäl för regeringen, att, när organisationsförändringen har genomförts och vi har facit på hur den fungerar, göra en översyn för att se vilka eventuella brister som kan ha uppkommit med en så stor förändring inom taxeringsområdet som det är fråga om. En sak är jag övertygad om, nämligen att personalen inom riksskatteverket kommer att göra allt för att få den nya taxeringsorganisationen att fungera på ett likformigt och rättvist sätt för medborgarna. Herr talman! Med detta vill jag yrka bifall till hemställan i skatteutskottets betänkande på alla punkter och avslag på reservationerna.

Herr talman! Jag noterade en viss ödmjuk inställning hos Bo Forslund då han sade att han kunde tänka sig att man gör en utvärdering av den nya taxeringslagen och att man även gör vissa förändringar om så skulle behövas. Vi kanske får anledning att återkomma till detta någon gång i framtiden. Om detta blir i likhet med skattereformen kommer det inte att ske en likabehandling. Skattereformen kommer nämligen att leda till ökade klyftor. I så fall är det bara att beklaga. Kravet på likformighet får nämligen inte samma effekt i de båda olika lagstiftningarna. Socialdemokraterna har stått på de svagas sida, sade Bo Forslund. Så kanske det var förr. Nu finns det brister när det gäller både fördelningspolitiken och rättssäkerheten. Vi har uppfattat tydliga signaler från socialdemokra terna om att myndigheterna ändå så att säga skall stå starka jämfört med individen. Vi har tvingat socialdemokraterna till viss reträtt i vissa fall i fråga om rättssäkerheten. Men socialdemokraterna har inte gått särskilt långt för att tillgodose rättssäkerheten bättre. Bo Forslund talade om en modern organisation. Det är klart att det sker en decentralisering, vilket vi från centerpartiet tycker är bra. Men man kan fråga sig om det är modernt att låta tjänstemän ta ställning till det egna arbetets kvalitet och granska sina egna beslut. Menar socialdemokraterna att lekmannainflytandet är omodernt? Är det måhända ett slags elitorganisation som är modern? Det verkar t.o.m. vara modernt att skattemyndigheter inte längre kan vara jäviga i viss mån, utan de kan både företräda sig själva och den skattskyldige oavsett förhållandena. Som jag sade i mitt inledande anförande tycker jag att det är viktigt att man ställer upp på huvudprincipen. En principiell inriktning av en reform kan man ha samma åsikter om, men sedan kan åsikterna gå isär när reformen sätts i verket. Vi tycker att det blir en försämring när man inte lägger en större vikt vid lekmannainflytandet. Det sade jag också i mitt huvudanförande. Jag tycker att man inte har gått tillräckligt långt på vissa områden, t.ex. när det gäller betalningssäkringsoch bevissäkringslagen, som vi har krävt tidigare. Vi hade gärna sett att ni hade gjort dessa förändringar nu i samband med reformering av den här taxeringslagen. Vi tycker vidare att det blir försämringar om t.ex. myndigheten skall vara det allmännas ombud. Det blir skillnader. Det är helt klart att det finns allvarliga anmärkningar mot den nya taxeringslagen. Precis som Gösta Lyngå sade har det varit en lång process. Det har gjorts stora förändringar, och många av förändringarna är bra, men det finns ändå brister som det är viktigt att påtala. Det är ändå vi riksdagsledamöter som skall bevaka rättssäkerheten. Jag tycker att det är oerhört viktigt att lyfta fram detta. Även om man säger att lagen är bra så talar också tillämpningen om hur individen hanteras. Det är det också viktigt att lyfta fram i samband med att man skapar en ny lagstiftning. Det är väldigt viktigt att vi visar syftet och hur vi anser att lagstiftningen skall hanteras. Egentligen borde alla i denna kammare instämma i att individens rättssäkerhet borde tillgodoses. Många av reservationerna visar på så pass allvarliga anmärkningar, att ni borde ta er en tankeställare och måhända komma tillbaka med förslag på vissa områden ganska snart, så att vi kan få en rättvisa när det gäller rättssäkerhet.

Herr talman! Jag inledde med att tala om skattetrycket, precis som Bo Forslund sade. Det gjorde jag med utgångspunkt från att vi har världens högsta skattetryck och ett komplext skattesystem. Det har i hög grad påverkat rättssäkerheten för människorna. Vi har fått en ökad skatteplanering, och nya bestämmelser som har ökat komplexiteten. Det är många människor som inte har kunnat se hela omfattningen av den civilrättsliga handling som har åstadkommits och hur den verkar skattemässigt. Det är allvarligt att ha en så komplex skattelagstiftning. Det är inte bra. Jag ställde ett par frågor till Bo Forslund om skattetrycksklausulen. Som jag upfattade det fick jag inget svar. Jag vill gärna ställa frågan igen om den socialdemokratiska gruppen i skatteutskottet har för avsikt att verka för att vi slipper denna förhatliga skattetilläggsklausul i svensk lagstiftning. Om man tar bort det förstärker man betydligt rättvisan hos de enskilda människorna, precis som Görel Thurdin också sade i sitt huvudanförande. Bo Forslund gjorde gällande att det finns ett motsatsförhållande mellan skattemyndighetens personal och moderata samlingspartiet. Jag förstår inte alls frågeställningen över huvud taget. Vi ställer väldigt starka krav på att det skall finnas rättssäkerhet för de enskilda människorna när de behandlas av skattemyndigheten. Det finns inget motsatsförhållande när det gäller skattemyndighetens personal. Med vårt sätt att se ökar rättssäkerheten för skattskyldiga om det är bättre kompetens i skattemyndigheten. Det är en fördel både för de anställda och för skattskyldiga att vi får en sådan utveckling. Jag vill instämma i Bo Forslunds positiva syn på att de skattskyldiga får en bättre service i och med införandet av s.k. zon 90, som också Görel Thurdin talade om. Vi får en mera regionaliserad skatteförvaltning och på det viset ökad service för de skattskyldiga ute i landet. Remissvar från dem som har yttrat sig i denna fråga har varit näst intill hundra procent positiva. Det är en klar fördel, tycker jag. Som sagt, Bo Forslund, återkommer jag till frågan om skattetrycksklausulen. Avslutningsvis vill jag säga en sak om eftertaxering. Jag tycker att majoriteten har fel när den säger att skattemyndigheten också skall behandla eftertaxeringen. Vi ställer starka krav på att det fortfarande skall vara samma regel som vi har för närvarande, att den första instansen när det gäller eftertaxering ur rättssäkerhetssynpunkt bör vara länsrätten. När det gäller möjligheten att eftertaxera vill vi stärka reglerna. Där delar jag Görel Thurdins uppfattning att vi måste ha stringentare krav på när och hur man kan åstadkomma eftertaxering.

Herr talman! Jag tror att de flesta i denna kammare är tacksamma för att Bo Forslund inte i detalj gick igenom 67 reservationer. Det hade faktiskt varit ganska tråkigt. Det är en sak som jag vill ta upp, och det gäller min reservation 42, som jag förresten vill yrka bifall till. Den liknar de borgerliga partiernas reservation 41 om omläggningens effekter. Varför skall inte riksdagen kunna säga att det här är så komplicerat att vi antar att inte allting kommer att fungera perfekt och att regeringen bör följa effekterna av taxeringsomläggningen och vidta nödvändiga åtgärder? Varför kan inte riksdagen uttala detta? Varför vill utskottet avstyrka en så anspråkslös begäran?

Herr talman! Jag delar Bo Forslunds förhoppning om att vi skall få ett rättvisare och enklare skattesystem genom den nya skattereformen som är i vardande. Bara detta att all den kreativitet och energi som nu läggs ner på skatteplanering används till något betydligt mera samhällsnyttigt är bra. Det tycker jag att skattereformens belackare kunde säga något gott om. Bo Forslund säger att vi får ett enkelt och effektivt taxeringssystem. Det må vara så. Men hur enkelt och effektivt systemet än är är det illa när det strider mot den i svensk rättsväsende grundläggande principen att en domstol eller myndighet inte skall kunna döma eller besluta i ett ärende eller mål som en myndighet tidigare har tagit befattning med. Bo Forslund talade mycket om de breda befolkningsgrupperna som har nytta av en ny taxeringslag. Han menade att de skulle känna stor tillfredsställelse. Jag har ändå väldigt svårt att föreställa mig varför de breda grupperna skulle känna något slags tillfredsställelse över de mycket otillfredsställande inslag som vi får i skattelagen — om reglerna för betalningssäkring, om taxeringskontroll, generalklausuler, om förutsättningarna för eftertaxering och skattetillägg. Man måste väl i det här kollektivet kunna se den lilla människan, som på något sätt har råkat i kläm. Den här människan behöver inte alltid vara en skurk. Man behöver inte förutsätta att alla som hamnar i maskineriet är skurkar.
Herr talman! Görel Thurdin ställde två frågor till mig om modern organisation. Hon frågade nämligen om det är modernt att tjänstemän får fatta beslut och om det är modernt med en elitorganisation. Då måste jag fråga: Vad menar Görel Thurdin när hon talar om en elitorganisation? Är det det faktum att vi har mycket kunniga tjänstemän på skattesidan som ligger bakom detta? Men det tycker jag att vi borde vara väldigt glada över. Framför allt skall vi visa dessa vår uppskattning. Karl-Gösta Svenson ställde inledningsvis två frågor till mig om generalklausulen. Han svarar delvis själv när han säger att frågan bereds inom regeringskansliet. Jag vill framhålla att vi avvaktar tills vi får förslag. Givetvis skall vi noggrant pröva inkomna förslag sakligt, som vi alltid gör i skatteutskottet. Så några ord till Gösta Lyngå beträffande skatteomläggningens effekter. Frågan kan tyckas banal. Men det är faktiskt genant att behöva skriva det på näsan på regeringen. Om oklarheter skulle uppstå till följd av de här organisationsförändringarna, kommer — det är jag helt övertygad om — nya förslag att föreläggas riksdagen. Om det inte skulle bli så, kommer problemen i alla fall mycket snart — det är jag också övertygad om — att tas upp i interpellationer, frågor eller motioner. Isa Halvarsson var inne på frågan om övergrepp mot medborgare. Hon sade tidigare här att det i de flesta fall gäller skatteprocessen, skattemål. Jag tycker att det som här tas upp är utomordentligt överdrivet. Vi kan ändå inte bortse från att det, tyvärr, finns alltför många som vill kringgå de bestämmelser om skattskyldigheten som riksdagen beslutar om. Det har givetvis varit mycket arbete med den här propositionen — ett både mödosamt och noggrant arbete, som också är förankrat. Vidare bygger detta arbete på de riktlinjer som beslutades av riksdagen 1986. Det här är dessutom mycket väl anpassat till det nya skattesystem som vi skall få. Men hela tiden finns misstanken att rättssäkerheten kommer att försämras till följd av skatteadministrationen i samband med den nya taxeringslagen jämfört med vad som gäller i dag. Detta resonemang förvånar mig verkligen, med tanke på den vetskap som jag har om både Karl-Gösta Svenson och Görel Thurdin, som har ett förflutet i inom dessa verksamheter. Till sist vill jag fråga er båda: Tror ni att en större likformighet när det gäller granskningen av deklarationerna i den nya taxeringsorganisationen kommer att innebära ett mindre rättvist system?
Herr talman! Skatteflyktsklausulen är ett bevis på att man är mycket misstänksam mot den egna lagstiftningen i skattesammanhang. Man tror inte att den kommer att kunna fungera särskilt bra. Lagstiftningen medger ganska fria bedömningar som individen, skattebetalaren, inte kan inse i förväg. Här kommer detta med elitorganisationen in. Vad jag menar är alltså dels att lekmannainflytandet minskas, dels att man får uppfattningen att en myndighet egentligen aldrig gör fel. Och skulle myndigheten händelsevis göra fel, har myndigheten ändå rätt. Den enskilde kan inte ens få en ersättning som täcker de kostnader som myndigheten har förorsakat. Det är den gamla huslagen — och vi kvinnor vet vad som står där — som tycks gälla. Med tanke på de grundläggande principerna i detta sammanhang kan man inte hävda att rättssäkerheten är tillgodosedd. Vi tillstår att det finns förbättringar i taxeringslagen. Men jag har erfarenhet av hur det kan vara och vet att det är lätt att vanliga människor drabbas. Vi här är ju dock något så när insatta i lagstiftningen, även om vi alltså inte helt och hållet känner till denna. Många gånger är det väldigt svårt för dem som drabbas att ens tillgodose sina egna intressen just därför att man inte har kunskaper om lagstiftningen. I varje fall gäller det att se till att myndigheten inte alltid är den starka parten. När det gäller att jämföra borgerlig och socialdemokratisk regeringstid med varandra vill jag säga följande. Skattetrycket kanske inte sänktes under 70-talet. Men det har definitivt höjts väldigt mycket under 80-talet. De genomsnittliga siffrorna för tillväxt och produktivitet är lägre under 80-talets högkonjunktur än de var under lågkonjunkturen på 70-talet. Vem kan det då vara som har fört en dålig eller felaktig ekonomisk politik, Bo Forslund?
Herr talman! Det finns alltför många exempel på att enskilda människor har drabbats. Maktbalansen har förskjutits till statens fördel i förhållande till den enskilde. Därför ställer vi väldigt stora krav på ökad rättssäkerhet i fråga om beskattningen. Vi moderater har ställt upp på förändringen i skatteorganisationen. Men vi förväntar oss också en mera likformig taxering över hela landet. Det var ju en av förutsättningarna för omläggningen. Detta ställer vi oss bakom i samband med beslutet 1986. När det gäller skatteflyktsklausulen beklagar vi att Bo Forslund och hans kamrater i den socialdemokratiska utskottsgruppen bara hänvisar till att det skall komma ett besked från finansdepartementet. Denna del av skattelagstiftningen borde inte finnas. Ur rättssäkerhetssynpunkt är den klart negativ för den enskilde. Det går ju inte, precis som Görel Thurdin säger, att förutse vilket beslut myndigheterna kommer att fatta i en viss fråga — civilrättsligt — Prot. 1989/90:109 kan det vara helt okej. Men vi kan inte ha en sådan skattelagstiftning. 25 april 1990
Herr talman! I denna min sista replik konstaterar jag bara att varken centerns eller moderaternas expert när det gäller taxeringsfrågor gav mig något som helst svar på den enda fråga som jag har ställt. Herr talman! Jag inväntar därför nästa debatt.
Herr talman! Bo Forslund beklagar att han inte har fått svar på en enda fråga. Men då vill jag säga att det var många frågor, och jag har försökt att besvara några av dem. Sedan tycker jag att det var felaktigt att fråga om det inte är bra att en tjänsteman fattar egna beslut. Jo, jag tycker att det är alldeles utmärkt. Men det är inte bra om en tjänsteman själv skall avgöra kvaliteten på egna beslut och även granska dessa. Det var på den punkten som jag hade kritik. Jag hoppas att jag därmed har gett svar åtminstone på den frågan.